Fru talman! Sverige är ett vidsträckt land med människor utspridda över stora landytor - människor som ska försvaras varje dag. De ska försvaras mot brott, mot dårskap, mot väder och vind, mot eld och mot olyckor. Till vår hjälp har vi hjältar i olika former. Vissa har arbetat heltid, såsom Seveyios Ecer och Samori Williams på Södertörns brandförsvarsförbund. Andra arbetar deltid och rycker ut med några minuters varsel från sina ordinarie jobb som snickare, lärare eller ekonom. Vi har alla dessa att tacka för att vi kan känna oss lite säkrare, men framför allt tryggare, i vetskapen om att om olyckan är framme gör de sitt yttersta för att komma oss till undsättning. Dagens proposition är helt klart ett steg i rätt riktning. Bakgrunden är ett tillkännagivande för att förbättra villkoren för Sveriges deltidsbrandmän som bland annat Moderaterna var med och drev fram. Regeringen ville då först inte införa branschspecifika undantagsregler, medan vi moderater ansåg, och fortsätter att anse, att det i detta fall är berättigat med ett undantag för en helt unik yrkesgrupp som drabbas obönhörligt hårt av nuvarande regler. Fru talman! Vi moderater välkomnar initiativet. Vi ställer oss även bakom propositionen som en god start men konstaterar att det här tyvärr inte räcker till för att vi ska få de resultat som vi anser är så viktiga: att vi kan behålla våra deltidsbrandmän. Undantag för deltids-brandmän vid beräk-ning av arbetslöshets-ersättning Deras anställning för samhället består inte bara i jour och övning. De måste utföra materielvård, se till att för och efterarbete fungerar i samband med att de har varit ute på en insats och framför allt: De ska rycka ut med eller utan blåljus i jakten på minuterna för att kunna göra sitt jobb - att rädda liv och egendom för att trygga vårt samhälle. Den problematik som finns här och som vi försöker lösa handlar om att deltidsbrandmännen ska kunna fortsätta att fungera med full styrka även om någon deltidsbrandis blir av med sin huvudanställning, alltså jobbet i industrin, jordbruket eller det egna företaget. Med dagens regler ryker då deltidsbrandmännens ersättning från a-kassan, vilket bidrar till att de hellre säger upp sig från sin bisyssla än riskerar familjens trygghet om akassan minskas. Samhället förlorar därmed extremt viktig kompetens, och utgången kan mycket väl bli förödande för ett litet samhälle som har drabbats hårt av arbetslöshet. Fru talman! Den vanligaste anställningen för en svensk brandman är just i en deltidskår. Av Sveriges nästan 16 000 brandmän arbetar över 10 000 på deltidsstationer. Vi har Johan Wolter på Åkers brandstation, Andreas Andersson på Avla brandvärn och Therese Andersson och Rasmus Blom på Gnesta brandstation - en industriarbetare, en mjölkbonde, en kanslist och en säljare som alla står beredda att med några minuters varsel rycka ut i en krissituation. Det handlar om helt vanliga människor som råddar och fixar i sin vardag och ser till att de inte är längre bort än fem minuter från brandstationen. De fixar backup med barnvakt till sina egna barn så att de aldrig riskerar att stå ensamma hemma med barnen när larmdosan piper och superhjältedräkten ska dras på. Pandemin har med all oönskvärd tydlighet visat sårbarheten i nuvarande system, och det är av största vikt att vi tar ansvar för att förbättra villkoren och säkra krisberedskapen. Det är viktigt i en tid när man tydligt i SOU 2018:54 fastställt att personalförsörjningen och möjligheten att rekrytera och behålla personal är ett av svensk räddningstjänsts största problem. I samma utredning fastställer man att arbetet som deltidsbrandman är ett särpräglat jobb som bedrivs som extra arbete vid sidan av ordinarie anställning och att trygghetssystemens generella regler inte är anpassade till en sådan anställning. Man menar också i utredningen att det i första hand är arbetslöshetsförsäkringen som utgör en påtaglig negativ påverkan på personalförsörjningen, och därmed föreslår man att huvuddelen av arbete som deltidsbrandman ska undantas vid beräkning av a-kassa. Deltidsbrandmännen måste kunna fortsätta sitt samhällsviktiga uppdrag som ett extraarbete även om de förlorar sin huvudanställning utan att a-kassan ska försämras. Fru talman! Dagens proposition är ett verkligt välkommet första steg, men vi anser att den behöver kompletteras i enlighet med betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst för att ytterligare täppa till risken att återigen hamna i grundproblematiken: att deltidsbrandmännens a-kassa försämras på grund av deras viktiga samhällsengagemang. Svensk räddningstjänst är till stor del beroende av deltidskårerna ute i landet. Utöver att de finns där när elden kommer lös eller när bilolyckan är ett faktum har de vid de senaste årens kriser som skogsbränder, torka och översvämningar tydligt visat att de är oumbärliga för oss. Att två av tre brandmän inte har detta som sin huvudsysselsättning talar sitt tydliga språk när det gäller vikten av att vi här ser till att förutsättningarna underlättas för att de ska kunna vara kvar på jobbet även fortsättningsvis. Efter att ha gått två separata utbildningar och i vissa fall vidareutbildat sig ytterligare är deltidsbrandmännen redo att stå till vår tjänst, för sin bygd, för sin kommun och för sina medmänniskor. Det är då helt orimligt att de ska riskera att förlora i det långa loppet på att göra en insats för andra. Fru talman! Det är centralt för räddningstjänstens personalförsörjning att det finns rimliga villkor för de anställda så att det i hela landet går att rekrytera och behålla kompetens som finns hos våra brandmän. Detta är något som även SKR tillsammans med fackförbunden Vision, Kommunal och Brandmännens Riksförbund tidigare har uppmärksammat oss alla på. Jag anser att det nu är vår uppgift - vi här i Sveriges riksdag - att se till att hindren undanröjs så att brandmännen kan fortsätta sitt uppdrag. Det är vår skyldighet att liksom brandmännen ställer upp på oss ställa upp för att deras villkor ska vara rimliga. Det är att säkra tryggheten för våra medborgare oavsett var i landet de befinner sig. Härmed yrkar jag bifall till vår motion - att riksdagen ska återkomma med ytterligare undantag i arbetslöshetsförsäkringen avseende arbetsuppgifter inom anställningen som deltidsbrandman.

Fru talman! Låt mig börja med att för en gångs skulle kanske berömma regeringen, åtminstone lite grann. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord är ett första steg i rätt riktning för att säkerställa deltidsbrandmännens möjlighet att fortsätta sitt samhällsviktiga arbete även när de blir arbetslösa och uppsagda från sitt ordinarie arbete. Fru talman! Sammanlagt finns det närmare 16 000 brandmän i Sverige, och vi behöver varenda en av dem. Av dem är nästan 11 000 deltidsanställda. De är basen i vårt skydd mot brand och fara. Systemet med deltidsbrandmän är därmed en bärande del av den svenska räddningstjänsten. Varje år rekryteras det hundratals nya deltidsbrandmän över hela landet. Detta är helt avgörande för att vi ska klara säkerheten i Sverige. Detta är fakta. Det är inget tyckande. Så här ser det faktiskt ut. Och det finns faktiskt inte heller någon som ifrågasätter att det är så här. Därför borde det vara allas uppgift och mål att på varje möjligt sätt se till att nuvarande deltidsbrandmän och kommande känner sig trygga i sin anställning. Som deltidsbrandman har du en annan ordinarie anställning som du får gå ifrån för att utföra ditt uppdrag som deltidsbrandman. Och det är här som det kan uppstå problem när en deltidsbrandman blir uppsagd från sitt ordinarie arbete och behöver få arbetslöshetsersättning. I dag - innan riksdagen fattar nya beslut - blir en deltidsbrandman ekonomiskt drabbad vid arbetslöshet, och då finns det en uppenbar risk att man avstår från sitt uppdrag eller att man inte söker sig till denna typ av uppdrag. Detta är självklart ett hot mot räddningstjänstens samhällsviktiga uppdrag i hela Sverige. Till del löser regeringens förslag detta då beredskap och övning undantas från de normala reglerna för arbetslöshetsförsäkring. Det är bra så, men det är inte tillräckligt. Vi kan bättre i Sveriges riksdag. I regeringens proposition sägs: "Regeringen gör sammantaget bedömningen att konsekvenserna blir stora om hela arbetet som deltidsbrandman ska beaktas vid beräkningen av arbetslöshetsersättning." Det är allt, fru talman, och kan rimligen inte anses som särskilt uttömmande. Vi får inte veta mer än att regeringen gör denna bedömning. Det räcker inte. Det känns faktiskt på gränsen till nonchalant mot riksdagen men framför allt mot Sveriges deltidsbrandmän, eftersom det handlar om dem. Fru talman! Därför vill vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna att regeringen får i uppdrag att på ett seriöst sätt utreda möjligheten att inkludera hela deltidsbrandmannens arbete i undantaget gällande beräkning av arbetslöshetsersättning. Vi är övertygade om att det går, om man vill, att utvidga undantaget. Det skulle underlätta nyrekrytering, och det skulle få fler att stanna i yrket vid uppsägning. Fru talman!

Fru talman! Som tidigare talare har anfört diskuterar vi här i dag en förändring i arbetslöshetsförsäkringen. Det är en förbättring av arbetslöshetsförsäkringen där man ser till de specifika och särskilda förhållanden som rör deltidsbrandmän. I propositionen från regeringen föreslås att denna förbättring ska genomföras, och förhoppningsvis kommer förslaget att bifallas vid voteringen senare i eftermiddag. Det är väldigt bra och positivt. Det handlar om att väga dessa delar mot varandra när man hanterar arbetslöshetsförsäkringen. Å ena sidan är försäkringen, för att behålla sin legitimitet, till för att ersätta den som drabbas av arbetslöshet och ska användas som en omställningsförsäkring. Å andra sidan, i detta fall, får man väga de väldigt speciella situationer som en deltidsbrandman står inför. Detta har man gjort, och den avvägningen är väl genomtänkt. Så långt är vi överens om detta. Fru talman! Sedan vill Moderaterna och Kristdemokraterna gå vidare enligt sin reservation. Michael Anefur från Kristdemokraterna anförde här att regeringen inte låter honom veta varför detta förslag ser ut som det gör. Och den moderata ledamoten hänvisade tidigare i talarstolen till SOU 2018:54 och anför att man har stöd i denna utredning för sin reservation. För dem som lyssnar på denna debatt vill jag anföra två saker, fru talman. Det ena gäller Michael Anefur. Man kan leda en häst till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka. Det är klart att om Michael Anefur inte läser underlagen till denna proposition får han naturligtvis inte heller veta varför regeringen gör de ställningstaganden som man gör. Det andra gäller Moderaternas företrädare. Regeringen anför just SOU 2018:54 som en del i sitt underlag för att komma fram till sina slutsatser och göra den svåra avvägningen mellan att å ena sidan tillgodose deltidsbrandmännens behov och att å andra sidan upprätthålla arbetslöshetsförsäkringens funktion. Då är det just SOU 2018:54 som man anför. Om Michael Anefur hade gjort sig besväret att läsa underlagen innan han äntrade talarstolen hade han faktiskt kunnat få veta detta. Men det går inte att tvinga på någon kunskap. Man måste faktiskt ta till sig den också. Jag tror också att det är viktigt att anföra den lite märkliga situation som vi befinner oss i när moderater och kristdemokrater i en reservation vill vara bättre och mer generösa, så att säga, och utvidga arbetslöshetsförsäkringen mer än den socialdemokratiskt ledda regeringen. Då kan man bli lite fundersam. Vad står detta för? Vad betecknar detta? Då skulle jag vilja säga att detta är en gammal kunskap, nämligen att moderater och kristdemokrater är fantastiska oppositionspolitiker men att de är usla i regeringsställning. Det är någonting som vi har kunnat se gång på gång. I regeringsställning agerar de på ett sätt och i opposition på ett annat sätt. Denna fråga gällande deltidsbrandmännen har inte uppstått under de två senaste mandatperioderna. Det är en gammal diskussion som har förts när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Ett av de problem som uppstod och som riktade blickarna mot detta var när Moderaternas och Kristdemokraternas företrädare i regeringen i en förordning 2008 införde den så kallade deltidsbegränsningen. Då uppmärksammades man på hur hårt detta slog mot just deltidsbrandmän och alla andra deltidsarbetande. Under de två mandatperioder då vi hade moderatledd regering var arbetslöshetsförsäkringen uppe i stort sett vartenda år. Varje gång försämrade man försäkringen. Man försämrade ersättningar, införde deltidsbegränsning, förändrade regelverk och höjde avgifter, vilket gjorde det svårare att komma med i försäkringen och att få ut något från den; ersättningen blev sämre. Detta drabbade naturligtvis också deltidsbrandmän. Efter att den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit över och vi nu är inne på den andra mandatperioden har det kommit förslag om arbetslöshetsförsäkringen som på punkt efter punkt har förbättrat den. Vi har ändrat regelverket kring försäkringen så att det blir lättare till exempel för den som jobbar deltid. Vi har höjt ersättningar, och vi har sett till att göra försäkringen så väl avvägd att folk väljer att vara med och så att den som drabbas av arbetslöshet får en berättigad ersättning. När Moderaterna leder regeringen försämrar man alltså försäkringen och försämrar för deltidsbrandmännen. När vi socialdemokrater leder regeringen förbättrar vi arbetslöshetsförsäkringen, och vi förbättrar för deltidsbrandmän. Detta är verkligheten; det är så det ser ut. Det är bara att gå in och titta i de protokoll som finns hur debatten kring den här försäkringen har varit här i kammaren och vilka beslut som har tagits - beslut som helt avgörs av vilka som sitter här i kammaren. Har vi en majoritet ledd av moderater blir försäkringen sämre och sämre för alla, inklusive deltidsbrandmän. Har vi en socialdemokratiskt ledd regering blir försäkringen bättre även för deltidsbrandmännen. Detta tror jag är oerhört viktigt att hålla i huvudet när man lyssnar på denna debatt - vem det är som vet vad frågan handlar om och har läst på innan man går upp i talarstolen och vem det är som låtsas att man vill försäkringen och de arbetslösa och deltidsbrandmännen väl men när man har möjlighet att göra något alltid agerar tvärtom. Med dessa tillrättalägganden vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på motionen.

Fru talman! Patrik Björck från Socialdemokraterna tar i från tårna för att inte svara på de frågor som är ställda. Det blir väldigt ideologiskt och pompöst och på gränsen till lite fräckt när han påstår att jag inte är påläst. Men det kanske är så det ska vara - jag vet inte. Den gamla klyschan om att leda hästar är intressant. Man kan leda hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka - nej, framför allt inte om det inte finns något vatten. Fru talman! Det är väl fullständigt rimligt att ifrågasätta varför regeringen i propositionen inte ens orkar försöka argumentera på en av de viktigaste punkterna: varför man inte vill undanta fler delar av deltidsbrandmannens arbete. Det är spännande på något sätt, fru talman, att ledamoten ägnar drygt sex minuter åt att egentligen inte säga någonting om varför man inte vill göra det ännu bättre för deltidsbrandmännen. Jag ser fram emot att Patrik Björck nu självklart kommer att tala om för mig vad det är som hindrar regeringen och därmed också Patrik Björck från att de facto göra det bättre för deltidsbrandmännen.
Fru talman! Jag blir alltså ombedd av Michael Anefur att förklara varför regeringen inte gör det bättre. Det blir väldigt svårt, för regeringen gör det bättre. Det är hela poängen med den proposition vi nu diskuterar: att göra det bättre för deltidsbrandmännen. Det är därför propositionen ligger på riksdagens bord, och det är den vi debatterar i dag. Det är naturligtvis, fru talman, när det gäller arbetslöshetsförsäkring en avvägning vem som ska ha ersättning och när. Det är liksom hela idén med en arbetslöshetsförsäkring att man avgränsar vem som har möjlighet att få ersättning och hur den i så fall ska beräknas. Det finns ett komplicerat regelverk kring detta, och det handlar om att försäkringen ska ha sin legitimitet och svara mot det som man som anställd, eller företagare för den delen, ska kunna förvänta sig av försäkringen i form av skydd. Detta är avgränsat, och när regeringen nu gör en förändring har det handlat om den balansgången: Hur ska vi kunna underlätta för deltidsbrandmän men fortfarande bibehålla försäkringen som omställningsförsäkring? Då hänvisar man till SOU 2018:54. Där kan man läsa, om man vill. I den texten finns, bildligt talat, vattnet, fru talman. Där står det att uppgiften att hålla beredskap ska undantas och att alla deltidsbrandmän deltar i övningar som bör undantas. Sedan står det uttryckligen att övriga arbetsuppgifter inte bör undantas. Detta står alltså uttryckligen i en utredning som utgör underlag för propositionen - för den som vill dricka vattnet.
Fru talman! Det gick två minuter till utan att vi fick något svar. Jag vill, fru talman, bara påminna om att min fråga till ledamoten Patrik Björck var varför man inte vill göra det - lyssna nu! - ännu bättre för deltidsbrandmännen. Svaret från ledamoten är: Vi gör det bättre. Men det är vi helt överens om. Det är ingen som kommer att rösta emot det. Min fråga var: Varför vill man inte göra det ännu bättre? När det gäller det vid det här laget berömda vattnet är det som ledamoten läser upp från SOU:n ungefär det som står i propositionen: vi bedömer att. Det är inte särskilt mycket till sakskäl. Då får jag fråga: Vad är det som hindrar att man går vidare? Vi kan prata om socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring länge. Men om vi nu gör ett eller två undantag, varför kan man inte i detta mycket speciella fall gå ytterligare lite längre och göra det riktigt bra för deltidsbrandmännen? Det är ju egentligen inte så att vi står i kammaren i dag och är oense om att vi vill att deltidsbrandmännen ska få en bättre och tryggare situation vid en eventuell arbetslöshet. Om detta är vi helt överens. Det vi inte är överens om är hur långt denna trygghet ska gå. Där har vi olika uppfattning. Det är, skulle jag vilja säga, ett ganska modest krav från oss och Moderaterna att be regeringen att ytterligare en gång titta på om det skulle vara möjligt att undanta fler arbetsuppgifter för deltidsbrandmän. Det är en ganska hovsam förfrågan.
Fru talman! Nu hänvisade jag till några få meningar i en utredning som innehåller 300 sidor. Min talartid i en replik på två minuter räcker inte till för att läsa 300 sidors utredning. Det måste väl till och med ledamoten Michael Anefur förstå, fru talman? Jag har dessutom bara med mig det kapitel som innehåller tolv sidor som specifikt redovisar den här frågan. Om ledamoten så hade önskat hade han kunnat ta del av hela det resonemang som leder fram till det beslutsförslag som ligger på riksdagens bord. Det är inget märkvärdigt med detta. Frågan som Michael Anefur ville få besvarad har han fått besvarad, fru talman, dels i mitt anförande, dels i det första replikskiftet. Men jag ska ta det en gång till. När vi nu förbättrar för deltidsbrandmännen med ett förslag som efter noggrann beredning har gått igenom arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet och som bygger på arbetet från en utredning som har arbetat under lång tid och lagt fram ett betänkande på 300 sidor har man vägt hur denna förbättring ska ske så att den ska kunna bibehålla försäkringens legitimitet och förbättra för deltidsbrandmännen. Detta är den avvägning man har gjort - noggrant, ordentligt och med ett stort underlag. Jag har nu för tredje gången besvarat frågan om avvägningarna. Det är inte säkert att ledamoten tar till sig detta, vill förstå det eller håller med om att denna avvägning är riktig, men jag har nu för tredje gången svarat på denna fråga.

Fru talman! I min värld kommer man inte så långt med spydigheter. Jag hör ledamoten raljera över Moderaternas intentioner, men jag hör inte varför Socialdemokraterna, nu när man faktiskt har chansen, inte vill gå oss moderater till mötes. Vi hade med ert stöd kunnat erbjuda en förändring och en förbättring för våra deltidsbrandmän som hade gjort skillnad på riktigt. Jag är nyfiken på varför vi ser detta passiva ställningstagande när handen är utsträckt.
Fru talman! Om mitt anförande var spydigt eller inte är naturligtvis vars och ens ensak att själv bedöma. Men jag blev förvånad, fru talman, om jag ska uttrycka mig försiktigt, när jag hörde Ann-Sofie Lifvenhage från riksdagens talarstol hänvisa till en utredning som inte har så många år på nacken, och som ingår som ett underlag till det betänkande som vi diskuterar här i dag, och hänvisa till den helt felaktigt. Uppenbarligen har hon läst slarvigt eller inte läst utredningen. Detta tyckte jag var anmärkningsvärt, och det tog jag upp i mitt anförande. Det kan ha verkat spydigt. Sedan räknade jag upp en del fakta om hur Moderaterna har agerat när det gäller deltidsbrandmän och arbetslöshetsförsäkringen när man faktiskt har haft makten och kunnat lägga propositioner på riksdagens bord och när man dessutom haft majoritet här i kammaren och genomdrivit alla dessa förändringar och försämringar för deltidsbrandmän och andra arbetslösa. Svaret till Ann-Sofie Lifvenhage på varför förslaget i detta betänkande ser ut som det gör är detsamma som Michael Anefur fick: Det är den svåra avvägningen mellan att öppna upp försäkringen för en väldigt speciell yrkesgrupp med väldigt speciella krav och att samtidigt bibehålla försäkringens legitimitet och försäkringens uppgift att ersätta den som drabbas av arbetslöshet. Det finns många och svåra avvägningar i en sådan försäkring. Det är en väldigt komplicerad försäkring, och det handlar om att den arbetslöse ska få ersättning, rätt ersättning och ingenting annat.
Fru talman! Jag tror ju inte på att man ska sätta sig på höga hästar. Jag tror att man ska identifiera problem och försöka att göra någonting åt dem. Jag har framgångsrikt lett en kommun med ett blocköverskridande samarbete med Socialdemokraterna. Jag hade gärna sett att ledamoten tillsammans med sitt parti hade stött vårt initiativ, för jag har erfarenhet av när man faktiskt kan göra skillnad i frågor där man tycker lika. Vi pratade om en SOU. Jag har understrukit sidorna med de rader som jag hänvisade till. Under rubriken "Förbättrad personalförsörjning av deltidsbrandmän" avslutas stycket så här: "Utredningen föreslår därför att huvuddelen av arbete som deltidsbrandman ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning." Jag tolkar det inte som någonting annat än ett ganska tydligt önskemål. Jag delar det gärna om det är så att ledamoten vill ha mitt exemplar. Jag tror på att man ska befinna sig i nutid. Dåtid och vad partier har sagt och gjort för länge sedan är jättelätt att gömma sig bakom om det är så att man vill försöka kasta skit. I nutiden kan man dock faktiskt göra vad man vill, vilket gör att jag trivs väldigt bra i nutid. Jag skulle uppskatta om Socialdemokraterna också ville befinna sig i nutid och haka på vår motion.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att innehållet är detsamma i våra olika exemplar av den statliga utredningen - annars har vi naturligtvis ett jättebekymmer. Jag skulle väldigt gärna ta del av Ann-Sofie Lifvenhages exemplar av utredningen för att kontrolläsa den. Det skulle vara anmärkningsvärt om det finns två olika texter i samma utredning. Den som verkligen läser utredningen ser att man ägnar ett helt kapitel åt undantagets utformning; detta är på sidorna 227, 228, 229 och så vidare. Där räknar man upp varför man vill göra ett undantag för beredskap och övningar och varför man inte vill göra undantag för de andra. Det finns att läsa i mitt exemplar av utredningen. Jag hoppas verkligen att det även finns i Ann-Sofie Lifvenhages exemplar, så att vi inte har olika utredningar. Då har vi ett annat och större problem, fru talman - det får vi väl undersöka efteråt. Jag går vidare till det här med samarbete. Jag tycker att samarbete är bra, och jag är beredd att samarbeta med Ann-Sofie Lifvenhage och vem som helst när det gäller bra förslag. Detta förslag har såvitt jag förstått stöd av sex av kammarens åtta partier. Det tycker jag är ett ganska bra stöd att få ihop. Vi får inte alltid alla de åtta partierna att stå bakom ett förslag, men att vi fått sex av åtta partier att stå bakom ett förslag tycker jag ändå är ett ganska bra bevis på att vi har lagt fram ett väl avvägt förslag som har fått ett brett stöd i Sveriges riksdag.

Fru talman! Det är positivt att regeringen för en gångs skull agerar på ett tillkännagivande från Sveriges riksdag; det är någonting vi inte har varit bortskämda med under denna mandatperiod. Fru talman! Sverigedemokraterna ser förslaget som ett steg i rätt riktning för att säkra tillgången till beredskapspersonal inom brandkåren. Problemet med att ha ett deltidsarbete som innehåller beredskapstjänstgöring eller jour under arbetslöshet är rätt unikt för deltidsbrandmän, vilket även lyfts fram i propositionen och av flera remissinstanser. Givetvis kan det diskuteras ur ett likabehandlingsperspektiv, vilket även görs i propositionen. Fru talman! Mot detta ska vägas att deltidsbrandmän har ett extremt stort och samhällsviktigt uppdrag och speciella anställningsvillkor. Mot den bakgrunden finns det behov av att vidta åtgärder för att införa ett undantag för deltidsbrandmän i det nuvarande regelverket. Likt regeringen anser vi att det är motiverat att införa ett undantag för deltidsbrandmän i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen. Fru talman! Utifrån ett likabehandlingsperspektiv anser vi dock att övriga eventuella yrkeskategorier som kan drabbas av samma problematik bör identifieras och utredas för att de ska få möjlighet att ta del av undantaget, vilket vi skriver i vårt särskilda yttrande. Vi kommer att följa utvecklingen, givetvis, och återkomma i frågan, i så fall i andra sammanhang. Fru talman! Jag väljer att stanna där och yrkar därmed bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Det här är en fråga som vi har hört lite om. Den har berörts i en utredning som tillsattes redan 2017 och som lämnade en del förslag i början av 2018. På så sätt kan man tänka sig att det har varit lite senfärdigt agerat. Det krävdes ett tillkännagivande från riksdagen, faktiskt i försvarsutskottet i oktober förra året, aktualiserat av situationen under pandemin för att det skulle leda till en lämplig reaktion hos regeringen. Å andra sidan tycker jag att när regeringen nu gör någonting bra för en grupp arbetstagare - det händer faktiskt ibland, även om man blir överraskad då - är det rimligt att uppmärksamma det. Och det är bra att regeringen nu har agerat relativt skyndsamt och att vi nu kan få på plats den här justeringen av lagen. Jag tror att det är viktigt att förstå hur det här problemet uppkommer. Det är ju inte alltid lätt att begripa hur arbetslöshetsförsäkringens regler och undantag fungerar. Det är ett problem i sig, kan vi parentetiskt konstatera. Arbetslöshetsförsäkringen är ju ett väldigt bra och viktigt system, men det har också på olika sätt och i olika omgångar urholkats och komplicerats men också lappats och lagats. Det är rimligt att ha de grundläggande delarna på plats, alltså att det är en försäkring mot drastiska effekter av arbetslöshet och att man ska stå till förfogande för annat jobb. Det ligger liksom i definitionen av arbetslöshet att man saknar arbete plus att man söker arbete, alltså då ingår i arbetskraften. Det problem som uppstår i fallet med deltidsbrandmän kan man säga hänger ihop med att namnet deltidsbrandmän är lite missvisande. Deltidsbrandmän jobbar ju inte deltid i vanlig mening, utan de är snarare beredskapsbrandmän som spelar en extremt viktig, för att inte säga helt avgörande, roll för samhällets skydd i mycket stora delar av landet. Det som blir krocken med arbetslöshetsförsäkringens regelverk är att beredskap och även övning i någon mån slår ut rätten att få tillgång till arbetslöshetsersättning för den tiden eftersom det inte är ett adekvat avlönat arbete i någon rimlig mening. Därför kan konsekvenserna bli väldigt orimliga för individen, och det är det som har konstaterats här. Det undantag som nu föreslås är av det skälet väldigt rimligt. Men precis som påpekas i den utredning som ligger till grund för förslaget är undantaget rimligt avvägt. Det är inte helt lätt att förstå Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande i det avseendet. Utifrån det som jag har läst och sett kan jag inte avgöra om det enbart beror på missförstånd hos dessa partier eller om det också finns en aktiv vilja att missförstå. I vilket fall som helst är det viktigt att påpeka att poängen här inte är arbetsvillkoren för deltidsbrandmän, och det är ju inte det vi diskuterar här. Det finns heller inga förslag från M och KD om arbetsvillkoren i det här sammanhanget, utan det handlar om att se till att det viktiga arbete som deltidsbrandmännen utför genom att ha beredskap inte leder till oavsedda effekter visavi arbetslöshetsförsäkringen. Kanske är det lite anmärkningsvärt med tanke på den, som vi hörde tidigare, minst sagt njugga inställning som just dessa partier har haft och har till arbetslöshetsförsäkringen. Man har gått i bräschen för dramatiska försämringar av arbetslöshetsförsäkringen för alla vad gäller regelverket och nivån, och man har även varit emot förslag om förbättringar i nämnda försäkring. Men vi kan återkomma till det vid andra tillfällen. När man säger att regeringen har gjort den här bedömningen och avvägningen utan att förklara det kan jag hänvisa till, förutom det som Patrik Björck tidigare gjorde här, att det också är ett antal remissinstanser som gör denna bedömning. Det framgår av den inte särskilt tjocka proposition som har lagts på riksdagens bord och som vi diskuterar i dag. Man skulle kunna tänka sig att debattörerna här skulle ha läst den lite grann innan de ger sig in i den här diskussionen. Det är en sak som är väldigt relevant att fundera över. Även om det här är ett specifikt problem för deltidsbrandmän är det också ett problem som förekommer i andra delar av arbetsmarknaden, så det tangerar väldigt tydligt det som kallas för bisyssla i arbetslöshetsförsäkringen. Där görs det i dag en avvägning som i och för sig är rimlig. Man vill inte att arbetslöshetsförsäkringen ska användas som allmän inkomstutfyllnad för ekonomiskt ohållbart företagande eller hobbyverksamheter av olika slag. Å andra sidan är det inte rimligt att någon ska behöva lägga ned någonting som inbringar inkomst bara för att hon eller han har förlorat sin huvudinkomstkälla och står till arbetsmarknadens förfogande. De regler som finns i dag kan på vissa delar av den reellt existerande arbetsmarknaden skapa betydande problem. Det gäller exempelvis konstnärlig verksamhet - den mer klassiska gigekonomin. Det finns goda skäl att kontinuerligt se över arbetslöshetsförsäkringens regelverk i det avseendet. Man kommer inte ifrån att det behöver göras avvägningar, men det är rimligt att titta på de här sakerna. Vi behöver en välfungerande, flexibel och generös arbetslöshetsförsäkring i Sverige. Det är en oerhört viktig del i ett modernt välfärdssamhälle och en dynamisk arbetsmarknadspolitik, och där finns det mycket att göra. Framför allt är det viktigt i dag att se till att fler arbetslösa faktiskt kan kvalificera sig till försäkringen. Det är också viktigt att inkomstbortfallsprincipen i försäkringen fungerar för den som kvalificerar sig dit, alltså att fler, helst åtminstone 80 procent, får de 80 procent av tidigare inkomst som försäkringen ska täcka i händelse av arbetslöshet. Så är det inte riktigt i dag, men man kan nå dit om man höjer nivån. Återigen: Det här är mycket viktiga frågor. Vi lär återkomma till dem i andra sammanhang. Nu nöjer jag mig med att konstatera att dagens betänkande är en rimlig lösning på ett begränsat problem men som kan ha mycket stora och helt orimliga effekter för en grupp som vi alla är väldigt måna om och som gör ett oerhört viktigt arbete i samhället, nämligen deltidsbrandmän. Jag och Vänsterpartiet yrkar bifall till förslaget i betänkandet.